Herr talman! Ola Ullsten har svängt 180 grader. Den argumentering för ökat bundet bistånd som han nu för är den argumentering som vi tidigare har lyssnat på från moderaterna. Tidigare har det från folkpartiets sida resonerats ungefär så här: Vi bör satsa på obundet bistånd. Vill u-länderna använda det obundna biståndet för att förbilliga importen från Sverige står det dem fritt att göra det. Vad vi gör med ett beslut om att binda biståndet är att ta ifrån u-länderna denna valfrihet. Våra protester mot detta har Ola Ullsten i dagens debatt betecknat som biståndsteologi. Vi hade inte väntat oss att man från folkpartiet skulle börja använda hånfulla tillmälen mot dem som fortsätter att slåss för obundet bistånd. Jag tror att det är många yngre biståndsintresserade som i den här debatten har fått besked om att folkpartiledningen inte längre är någonting att lita på när det gäller att föra en progressiv biståndspolitik. Vad det nu handlar om och vad Ola Ullsten argumenterar för är ju stöd till svensk företagsamhet. Han använder samma advokatyr som man använder i handelsdepartementets rapport. Han lägger ut texten om den här särskilda fonden som, såvitt vi kan bedöma, ännu inte varit någon större framgång. Man har ännu inte lyckats bli av med alla pengarna. Därför tycker vi att man inte bör fylla på med mer pengar utan att vi bör samla erfarenheter. Vi har föreslagit, och det bör observeras, andra former för industriellt samarbete med u-länderna. En betydande del av biståndet har också den effekten att det är ett stöd för u-ländernas industrialisering. Vad vi här diskuterar är inga detaljer, som utrikesministern sade. Det här är faktiskt beslut som är styrande för biståndsverksamheten. Vad som sker nu är att kvaliteten på det svenska biståndet sänks till en nivå som motsvarar vad många andra västliga industriländer ger. Vi har tidigare haft högre kvalitet på det svenska biståndet än andra västliga industriländer har haft på sina bistånd. Den borgerliga biståndspolitiken sänker nu kvaliteten. Jag har inte tid att citera ur denna rapport, men den innehåller många ruskiga formuleringar, som tar sikte på att göra svenskt bistånd till någonting som inte i första hand inriktas på u-ländernas behov utan skall stödja svensk företagsamhet. Vill man göra det, skall man göra det via handelsdepartementet — inte via biståndsbudgeten.

Herr talman! Jag vet inte varför Sture Ericson hela tiden rör ihop den debatt som vi för här om hur man skall mobilisera enskilt kapital för utvecklingsansträngningar i u-länderna med frågan om bundet bistånd. När det gäller bundet bistånd har vi länge och ofta i kamp med socialdemokratin hävdat att det är fördelaktigast från u-ländernas synpunkt om de pengar som anslås via biståndsbudgeten för gåvobistånd eller biståndskrediter får användas på det sätt som u-länderna själva finner bäst, dvs. för uppköp på marknader som har de mest gynnsamma villkoren att erbjuda. Den linjen har vi konsekvent följt, eftersom det är ett sätt att få ut mesta möjliga effekt av biståndet och eftersom det dessutom råkar vara en uppläggning som u-länderna själva vill ha. Det är precis på samma sätt när vi nu talar om stöd till u-ländernas investeringar och andra sådana frågor. Vad det här handlar om, Sture Ericson, är att förklara vilka fel som ligger i tanken att använda biståndspengar såsom hävstång för andra kapitalresurser. Då duger det inte att här bara säga att folkpartiet har övergivit sin biståndspolitiska profil och att vi skulle vara för bundet bistånd etc. Det kunde gå för sig att svara på frågan: Vad är det för fel på tanken att man med hjälp av SVEDFUND och eventuella blandade krediter — och med diverse andra åtgärder — skulle följa de idéer som jag här har talat för och som också finns i Brandtkommissionen om att till biståndsområdet dra också medel från den enskilda kapitalmarknaden? Man skulle ju den vägen kunna inte bara öka på volymen av de resurser som förs över från Sverige till u-länderna utan också få möjlighet att styra dessa resurser in i områden som är gynnsamma för möjligheten att förbättra situationen för enskilda människor. Den frågan skall Sture Ericson svara på i stället för att komma med allmänt prat om folkpartiets biståndspolitiska profil.

Herr talman! Ola Ullsten upprepar sitt påstående här, att mindre resurser ställs till u-ländernas förfogande om man satsar 120 milj.kr. som obundet gåvobistånd än om man satsar det som bundet bistånd i form av blandade krediter. Detta är faktiskt att ställa det egna folkpartistiska resonemanget på huvudet. Det är precis rakt motsatt det ni har argumenterat för tidigare i ert försvar för obundet bistånd. För vad är det här? Det är 120 biståndsmiljoner som kan användas antingen på ett sätt som ger u-länderna full frihet att använda dem så som de själva finner önskvärt eller, alternativt, att binda dem i s.k. blandade krediter, vilket innebär att man tvingar u-länderna — om de nu vill ha det här biståndet — att köpa vissa svenska varor och tjänster. Och det är inte vilka varor och tjänster som helst, enligt den här utredningen, utan det skall vara sådana varor och tjänster som binder u-länderna för ytterligare import från Sverige. Avsikten med detta är enligt utredningen just att binda upp u-länderna så att de blir trogna köpare, och för detta rent handelspolitiska motiv vill man nu använda pengar ur biståndsbudgeten. Jag påstår inte att detta är fel ur handelspolitisk synpunkt, men jag påstår att det är helt fel att använda biståndspengar för det här syftet. När det gällde IDB var syftet detsamma. Då gällde det också att garantera svenska företag beställningar, sades det — vi vet inte hur det har gått; det håller vi på att utreda nu — och syftet var att se till att man öppnade marknader för svenska företag, och man talade väldigt energiskt om hur viktigt det här var också ur biståndssynpunkt. Men där höll man fast vid principen att exportfrämjande åtgärder skall betalas via handelsdepartementets budget. Det är ju detta vi diskuterar. Jag har sagt tidigare här i debatten att det är mycket möjligt att någon form som liknar blandade krediter är lämplig för att slå vakt om våra handelsmöjligheter i dessa länder. Men det har ingenting med bistånd att göra— detta är handelspolitik — och det är att diskreditera den svenska biståndspolitiken att bedriva handelspolitik med våra biståndsanslag.
Herr talman! Det är en väsentlig skillnad på IDB och det vi nu talar om. IDB är en internationell organisation, där vi har ringa eller inget inflytande över hur pengarna skall användas. SWEDFUND - som är den enda existerande av de institutioner som den här debatten nu handlar om — är däremot en svensk institution, som är uppbyggd kring de biståndspolitiska målsättningarna. Pengar som kanaliseras via SWEDFUND går alltså till ändamål som är förenliga med den svenska biståndspolitiken. Det är en avgörande skillnad, som motiverar att man använder biståndspengar för SWEDFUND. När det gäller frågan om blandade krediter är det alltså tal om en utredning som har kommit, och på basis av den utredningens resultat skall det så småningom skrivas en proposition. Propositionen skall skrivas av utrikesdepartementet, inte därför att vi misstror något annat departement, utan därför att det är ett sätt att visa att detta är en proposition som skall skrivas med biståndspolitiska målsättningar som utgångspunkt. Vad som är tanken med detta — vi får se vilket konkret resultat det kan bli så småningom, om det blir något över huvud taget — är ju att man här skall pröva, om man inte kan gå fram på samma väg som när det gäller att stimulera investeringskapital till utvecklingsprojekt på kreditområdet och alltså så att säga flerfaldiga biståndspengarna genom att ta in dem i ett sådant sammanhang. Det är klart att man kan undra: Varför kan man då inte lika gärna ge 60 eller 120 miljoner i gåvobistånd? Det är bara det att 60 eller 120 miljoner i gåvobistånd blir just 60 eller 120 miljoner. Poängen med de blandade krediterna skulle vara att det i den andra ändan, dvs. för u-länderna, skulle bli fråga om ett tillskott på kanske 800 miljoner. Jag vet inte om det är precis den utformning som utredningen föreslagit att det hela skall få, men detta är filosofin bakom förslaget. Det är precis samma filosofi som Brandtkommissionens, där Olof Palme satt med som en av medlemmarna: att mobilisera medel från de privata kapitalmarknaderna till biståndsändamål. Om man har Sture Ericsons inställning, som går ut på att detta icke får ha något med bistånd att göra, avhänder man sig möjligheten att styra dessa resurser till områden som är intressanta ur utvecklingssynpunkt. Det är det som är den avgörande skillnaden mellan Sture Ericson och mig i det här avseendet. Sedan är det en annan sak att både denna form av bistånd och den form av bistånd som vi hittills haft är intressanta ur svensk handelspolitisk synvinkel. Även därvidlag tycker jag att debatten är tämligen omodern här i kammaren. Man vill försöka skapa intrycket att det finns en skarp gräns mellan vad som är bra för Sverige och vad som är bra för u-länderna — trots att alla vet att den internationella ekonomin är starkt integrerad och att alla länder är beroende av varandra, fattiga som rika. Vi vet dessutom att i rader av länder den svenska biståndsnärvaron —i Vietnam, i Tanzania, i det nya Zimbabwe osv. — också gjort att Sverige har blivit intressant som handelspartner. Det går mot den bakgrunden inte att hävda att bistånd bara är sådant där det inte skulle finnas något som helst inslag av nytta för det givande landet. Världsekonomin fungerar dess bättre inte på det primitiva sättet.

Herr talman! Det har sagts några gånger under debatten i dag att det råder stor samstämmighet i vad gäller vårt bistånd till fattiga folk, och det är väl riktigt i den här kammaren, men ingalunda utanför den. Jag tror att vi har all anledning att uppmärksamma den kritiska inställning som många i vårt folk hyser till det svenska biståndet. Det kom för inte så länge sedan ut en bok som hette ”Vart tog pengarna vägen?” Jag vill inte påstå att den var sakligt korrekt i alla stycken, men den kanaliserade ändå mycket av kritiken på detta område. Det gäller mycket pengar, och det är många miljarder som under det senaste decenniet har förmedlats till de fattiga länderna. Även 5 015 milj.kr. är mycket pengar. Men det är väl inte främst till summan som man är tveksam utan snarare till utsikterna att detta bistånd kan få någon effekt i de länder som det riktar sig till. Jag har skrivit en motion om att man skall ha en bättre utvärdering och rapportering av det som sker, och jag tror att detta är synnerligen nödvändigt. Rapporteringen och utvärderingen sker f. n. på många olika sätt, och jag skall strax återkomma till den frågan. Eftersom man fortfarande ser så kritiskt på vårt bistånd måste det emellertid också vara något fel på informationen. Man är tveksam därför att biståndet stundom riktar sig till länder som har en mycket underlig inrikesoch utrikespolitik. Om jag får börja med det första, inrikespolitiken, vill jag peka på att åtskilliga regimer inte tar itu med genomförandet av de reformer som behövs i landet. Vi hör ofta talas om att det finns en klyfta mellan fattiga och rika länder men också om att det finns en sådan klyfta mellan de fattiga och de rika inom det enskilda u-landet. I detta finns ofta en begränsad men mycket besutten grupp som inte är särskilt engagerad i att lösa problemen för den övriga delen av befolkningen. Vissa former av bistånd gör ju att rika personer, med t.ex. jordinnehav, blir rikare medan de fattiga fortfar att vara fattiga. Ambitionen att ändra på det förhållandet är relativt blygsam. Bara på ett ställe har jag sett en jordreform genomförd. Det var i norra Västbengalen i Indien, där Lutheran world service arbetar. Den utomordentlige biståndsarbetaren och Nansenmedaljören Olav Hodne har förhandlat med den kommunistiska staten och har fått en stor del av djungeln, som han i sin tur har fördelat till de ytterligt fattiga och förslavade jordbruksarbetarna, så att de har fått egen mark att odla. Välståndet bland dem har därvid ökat, och de kan nu bruka sin egen jord, barnen får gå i skolor osv. Men det är bara ett litet exempel. F. ö. tror jag att klyftan mellan fattiga och rika i u-länderna också har en ideologisk anknytning. Här har den kristna missionen en klar uppgift som ingen annan klarar: att förmedla en ny människosyn, ansvarskänsla för andra — kärleken som icke söker sitt, för att tala med aposteln Paulus. Som sagt: Vart tar pengarna vägen? Det är en fråga som vi inte kan slå dövörat till för. Vissa länders utrikespolitik gör, det måste man förstå, att vanliga skattebetalare hesiterar. Jag tänker då på det som diskuteras i reservation 4 om vårt bistånd till krigförande länder. Ingen här i kammaren har klart sagt ut hur den ekvationen går ihop. Utrikesministern hade en snutt i sitt första anförande som gick ut på att moderaterna hade tagit en ställning i regeringen och en annan i utskottet. Det borde kanske utrikesministern ha uppskattat, eftersom han i sin tidigare proposition om det svenska biståndet skrev, att allvarliga brott mot mänskliga rättigheter kan motivera att ett pågående biståndssamarbete omprövas. Det är detta uttalande som moderaterna har följt. Vi menar att det finns anledning att ompröva biståndet till krigförande länder. Kan brott mot de mänskliga rättigheterna drivas längre än i Vietnams angreppskrig? 200 000 soldater i Kampuchea! Hundratusentals människor har känt sig tvingade att lämna sitt land med livet som insats — de människor som har nått Europa är ju en hårt gallrad minoritet. En så drastisk åtgärd som att fly från sitt land vidtar man inte om man inte verkligen är tvingad till det. Vi kan själva tänka oss in i hur svårt det skulle vara att bryta upp från Sverige för att slå oss ned i Mekongdeltat! Hur långt skall brutaliteten gå i ett land för att vi skall ompröva biståndet? Jag tycker nog att moderaterna i utskottet har handlat riktigt, när de har följt utrikesministerns ord i propositionen. Ingen annan har heller lyckats förklara hur detta går ihop. De åtaganden som vi har — Bai Bang, Uong Bi osv. — är ju bagateller i förhållande till de utgifter som Vietnam har för 200 000 soldater i Kampuchea. Man måste förstå att vanliga människor, skattebetalarna, tycker att detta inte går ihop. Diverse försök har i dag gjorts att förklara förhållandet på ett hyfsat sätt. En representant av denna kammare sade, att man får skilja mellan ett lands inrikespolitik och dess utrikespolitik. Det är verkligen en argumentnöd som trotsar all beskrivning. När man bedriver en utrikespolitik som gör att man inte kan tillgodose de primära behoven av sjukvård inom landet går det verkligen inte längre att skilja ut det ena från det andra. Här framförs alltså mycken kritik, och SIDA skall naturligtvis inte vara måltavla för den kritiken, för biståndsorganet har ju att effektuera vad som beslutas av regering och riksdag. Men jag tror att det är för biståndsviljan mycket angeläget med kontinuerlig information. Nu har jag uppehållit mig vid det negativa precis som om jag vore en tidningsreferent. Det är väldigt viktigt att också det positiva kommer fram. Bangladesh har nämnts, och jag råkar ha varit där flera gånger. När svenska folket är hänvisat till svenska tidningar kan man inte räkna med att få särskilt mycket av positiv information. Det värsta är att oförsiktiga fältarbetare litet raljant talar om sina bekymmer och på ett sådant sätt som om det gällde hela biståndsinsatsen. Det kanske är vederbörande fältarbetare som själv har misslyckats med sina uppgifter, men det ger till resultat att vi somi det här fallet i stora bokstäver får läsa: ”Miljarderna gör eländet ännu värre.” Vidare heter det: ”Det är ytterst få saker som jag tror att vi ärligt kan påstå gör någon effekt ——— pengarna utnyttjas dåligt och hamnar i fel fickor” OSV. Saken blir inte bättre av att moder Teresa också får en känga: ”Välgörenhetstanter har vi ta mig tusan haft nog av!” Man får ju alltid göra vissa reservationer när man citerar en tidning, men om detta är sant skulle man kunna säga att ”biståndsgubbar” som talar så om moder Teresa borde söka sig ett annat jobb. Om någon har den kvinnan inspirerat till biståndsvilja hos många många människor i skilda länder. Nåväl, jag menar fortfarande att det föreligger behov av en utvärdering — positivt inte minst och negativt — och av information till svenska folket. Det sägs i utskottsbetänkandet att detta redan sker, och man har föreslagit 20 milj.kr. till det, vilket ju inte är så litet pengar. Man nämner att det sker en ständig rapportering från biståndskontoren som är knutna till ambassaderna. Mottagarländerna gör sina rapporteringar, och man har enskilda konsulter och experter som också ger sina rapporter. Vidare har vi riksrevisionsverket och riksdagens revisorer. Man har också beställt en översyn beträffande biståndsländerna och förhållandena där. Det är alltså en mängd institutioner som sysslar med detta. Man är nästan böjd för att tro att det beror på byråkratisering att så föga kommer till allmänhetens kännedom och att vi fortfarande skall vara hänvisade till mer eller mindre seriösa skribenter i dagstidningar, veckotidningar och TV. Vi måste få en saklig information, avpassad för en bred allmänhet och inte avpassad för internt bruk i SIDA:s styrelse och för politiker. Detta är så mycket mer angeläget som vi just nu måste låna till gåvan. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen nr 4 och i Övrigt till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer huvudsakligast att uppehålla mig vid frågor inom det bilaterala biståndsområdet, stöd till befrielserörelser samt humanitärt bistånd. Bertil Måbrink har tidigare framfört vpk:s principiella syn på det svenska biståndet. De principerna gäller naturligtvis också inom detta område. Vpk anser att rörelser och stater som har ett progressivt, radikalt program för att fylla de grundläggande behoven för alla medborgare bör få stöd i första hand. Samma sak gäller naturligtvis för dem som ännu inte fått sin frihet men kämpar mot sådana yttre och inre fiender som vill förhindra införandet av sådana grundläggande rättigheter. Det har här i debatten talats en del om länderval och bistånd med politiska värderingar, och man har sagt till oss kommunister att vi enbart vill stödja stater, regimer och rörelser med socialistiska förtecken. Men det är ju just dessa stater och rörelser som bedriver en radikal progressiv politik! Det är ingen slump att Cuba långt före alla andra statsbildningar i Latinamerika lyckats lösa de grundläggande problemen med fördelning av resurserna till alla medborgare. Vilken stat i Latinamerika man än jämför med skall man finna att den inte lyckats lösa de problemen på samma sätt som Cuba har gjort. Och det beror naturligtvis på Cubas socialistiska grundsyn. Den går hand i hand med en progressiv politik, som fördelar välståndet till alla. Man kan titta på stater i andra delar av världen, t.ex. Vietnam, som trots jättelika svårigheter, som omvittnats av flera talare tidigare här i dag, ändå har lyckats att fördela de knappa resurserna till alla sina medborgare. Det är helt enkelt på det sättet — och det tycker jag de borgerliga debattörerna borde erkänna — att då vi har en stat eller en rörelse med socialistiska förtecken, så blir det en rättvis fördelning. Nämn någon stat med en borgerlig eller annan typ av icke-socialistisk regim i tredje världen där man har gjort en rättvis fördelning med någon större framgång! Det finns inte. Det tycker jag är viktigt att man slår fast. Det finns alltför många exempel på detta för att man skall kunna förbigå det med tystnad. I södra Afrika har det gångna decenniet inneburit att allt flera stater fått sin självständighet och att förtrycket trängts allt längre tillbaka. Det innebär inte att behovet av stöd och bistånd har minskat, snarare tvärtom. Nya stater som nyss fått sin frihet är sårbara och blir lätt offer för vad som brukar kallas nykolonialism, dvs. i första hand ekonomiskt beroende av tidigare eller nya herrar. Här har ett land som Sverige en stor uppgift att fylla och vi bör på allt sätt stödja både nya stater och befrielserörelser i södra Afrika. Vänsterpartiet kommunisterna anser att detta stöd kraftigt behöver ökas. Det gäller i nuläget särskilt det nyss befriade Zimbabwe. Detta land bör utöver vad som kan komma i fråga från den summa på 150 miljoner som föreslås i propositionen till stöd för södra Afrika få ytterligare 40 miljoner. Det är samma summa som vpk tidigare föreslagit till Patriotiska fronten — ZANU och ZAPU. Den tvehågsenhet som regeringen visade i samband med förberedelserna och genomförandet av valen i Zimbabwe för några månader sedan, då man inte klart tog ställning mot det brittiska och sydafrikanska myglet, bör nu ha försvunnit. Efter ZANU:s och Robert Mugabes stora valseger och motsvarande nederlag för olika inhemska ledare som spelade under täcket med de tidigare kolonialherrarna står det fullt klart vem som verkligen har folkets stöd — om nu någon utom den borgerliga regeringen här i Sverige har tvivlat på den saken! Ytterligare stöd bör också ges till dem som fortfarande slåss mot förtrycket i sina egna länder. Det gäller ANC och SACTU i Sydafrika och SWAPO i Namibia. ANC och SWAPO har ju tidigare erhållit stöd, medan SACTU inte fått något. Det är anmärkningsvärt, då ju SACTU är den enda fackliga organisation i Sydafrika som är flerrasig, dvs. tillåter medlemskap för såväl svarta som färgade och vita. Det borde ligga i framför allt socialdemokraternas intresse att stödja en sådan organisation, men därav förmärks ingenting i utskottets skrivning. Vpk anser att SACTU bör få stöd med 10 miljoner, ANC med 30 miljoner och SWAPO med 40 miljoner — detta, i likhet med stödet till Zimbabwe, utöver vad som kan komma att anslås från de 150 miljoner som avsatts i propositionen. Herr talman! Vi har tidigare här i dag diskuterat länderval för det svenska biståndet. Vpk har hävdat att om de fastslagna målen för svenskt biståndsarbete skall följas, så skall stödet till vissa länder avvecklas, till andra i vart fall inte höjas. Vissa länder som väl uppfyller kriterierna för de fastslagna biståndsmålen skall få mera stöd, och sådana som tidigare inte varit mottagare av svenskt bistånd skall kunna bli det. Jag skall här i korthet ta upp två sådana länder i helt olika delar av världen som enligt vpk:s mening bör få bli mottagare av långsiktigt svenskt bistånd. Det är Kampuchea och Nicaragua, vilkas situation tas upp i vpk-motionerna 231 resp. 479. Situationen i Kampuchea är välkänd. Den svenska regeringens avvisande attityd till Kampucheas regering likaså. Sverige har inte erkänt regeringen i Phnom Penh. Detta har hindrat och försvårat den svenska biståndsinsats som trots allt har gjorts för Kampuchea. Framför allt har kanaliseringen av svenskt bistånd via Thailand varit olycklig. Hjälpen har i många fall inte kommit fram till dem som bäst behövt den, och kontakterna med regeringen i Phnom Penh har i onödan försvårats. Det är nu hög tid att Kampuchea blir föremål för ett väl planerat, långsiktigt svenskt bistånd. Detta åstadkommes bäst genom att Sverige tar upp Kampuchea som programland. Det gäller att stödja regeringen i Phnom Penh så att folket i Kampuchea äntligen får en chans att bygga upp sitt land igen efter år av krig. USA, som bär det största ansvaret för förhållandena, har inte gjort någonting för att läka krigets sår i Indokina. Men Sverige bör inte följa USA i hälarna utan ta ställning för folket i Kampuchea. Vi har i vpk också föreslagit att 20 miljoner skall lämnas i direkt katastrofbistånd. Det är gott och väl att åtskilligt gjorts, såsom det redovisats i propositionen. Men effekten av svenskt katastrofbistånd blir större, om det lämnas direkt. Det är omvittnat från flera håll att det bistånd som verkligen kommer in i Kampuchea också fördelas på ett riktigt sätt ut till folket. Detta till skillnad från det tidigare nämnda bistånd som kanaliserats via Thailand och som i många fall hamnar i fel händer och så småningom dyker upp som varor på svarta börsen. Jag yrkar, herr talman, därmed bifall till motionen 231. När det gäller Nicaragua har vpk länge — och som första parti här i riksdagen — begärt ett ökat stöd till de progressiva krafterna i landet. Glädjande nog har övriga partier nu, efter Somozas fall, anslutit sig till dessa krav. Det gäller inte minst socialdemokraterna, som har begärt kraftigt ökat stöd till Nicaragua för kommande budgetår. Vpk ansluter sig till den socialdemokratiska reservationen och avstår från eget yrkande när det gäller denna punkt. På lång sikt är det emellertid oerhört viktigt att sandinisterna i Nicaragua erhåller ett välplanerat och kontinuerligt stöd för att kunna bygga upp sitt land. Vpk protesterar bestämt mot den skrivning i utskottsbetänkandet som säger att Nicaragua inte är något av de fattigare länderna i Latinamerika eller världen. Det finns tillräckligt med underlag för att vi skall kunna konstatera att en sådan beskrivning av Nicaragua inte är sann. Dessutom ser vi här på nytt den borgerliga regeringens politiska principer när det gäller bistånd. I Nicaragua har vi en regim som klart gått in för en fördelning av resurserna till hela folket. Det överensstämmer med målen för svenskt bistånd. Men det intresserar inte den svenska regeringen, och vad värre är tydligen inte heller utrikesutskottet. Man har där ställt sig bakom Nr 132 denna beskrivning utan protest. Tisdagen den Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till motion 479 yrkande 2. 29 april 1980 Slutligen har vi yrkandet om stöd till befrielserörelserna, POLISARIO i Västsahara och FRETILIN i Östtimor. Vpk har länge arbetat för ett stöd till dessa nationella befrielserörelser. Vad det gäller POLISARIO synes det nu vara klart att segern ligger inom räckhåll. Marocko får allt svårare att klara kriget, både ekonomiskt och militärt. Marocko kan inte längre hindra POLISARIO i Västsahara — Marocko kan inte ens hindra POLISARIO från att tränga in på marockanskt område, vilket bevisades vid de mycket hårda striderna i södra Marocko för en tid sedan. Marocko får hjälp från USA och Sydafrika. Av POLISARIO erövrade vapen och annan materiel bevisar detta. Det är ju vad man kan vänta sig. Men POLISARIO får också ökat stöd. Allt fler stater inom OAU, den afrikanska enhetsorganisationen, erkänner POLISARIO som den enda rättmätiga företrädaren för folket i Västsahara. Det är därför dåligt att utrikesutskottets socialdemokratiska ledamöter inte har reserverat sig i fråga om stödet till POLISARIO. Av borgarna kan vi ju inte förvänta oss någonting. POLISARIO behöver stöd direkt och snabbt, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till vpk:s motion 181 om 10 miljoner i humanitärt bistånd till POLISARIO. Vad gäller FRETILIN och Östtimor är läget ett helt annat. Situationen är mycket dålig, och det har omvittnats från flera håll, t.ex. från Australien, att vad som sker kan betecknas som ett pågående folkmord. Vpk ställer sig bakom yrkandena i den socialdemokratiska motionen när det gäller Östtimor. Det är att beklaga att socialdemokraterna i detta fall, liksom när det gäller POLISARIO, inte reserverat sig i utskottet utan nöjt sig med ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Jag vill därför yrka bifall till den

Det finns ett par olika sätt som man kan använda när man skall se på det svenska biståndet och motivet för det svenska biståndet. Bägge är i och för sig berättigade. Det ena sättet skulle man kunna kalla för tillämpning av rättviseprincipen. Det innebär att man konstaterar att vi i vår värld har ett antal rika länder, ett antal fattiga länder och ett antal mycket fattiga länder. Slutsatsen som man drar av det konstaterandet blir att de rika skall dela med sig av sitt överflöd, så att de fattiga får det bättre och blir mindre fattiga. Det är naturligtvis en mycket sund och riktig tanke, och det är också den som ligger till grund för det svenska biståndet och över huvud taget för internationellt bistånd. Men det här angreppssättet, den här rättviseprincipen —så bra den än är — kan ibland, om principen blir isolerad, leda tankarna litet fel. Om man bara diskuterar i termer som gäller en utjämning mellan de 81 rika och de fattiga blir det i stor utsträckning fråga om att de fattiga länderna skall kopiera de rika så mycket som möjligt, bli så lika de redan rika som möjligt. Och risken är då stor att man upprepar misstagen från de redan rika länderna och kanske t.o.m. gör misstagen värre därför att man skall genomföra samma utveckling på kortare tid och från sämre utgångspunkter. En annan risk i det sätt som vi nu ganska ofta angriper u-landsfrågorna på är att man koncentrerar synsättet till staternas ekonomiska utveckling. Om landet i sin helhet har en positiv utveckling, då är det bra. Men i varje fall ibland har man en tendens att inte riktigt se på hur människorna i landet får sin situation förvärrad. Jag kritiserar inte här specifikt det svenska biståndet, utan detta är mera någonting som präglar det allmänna synsättet beträffande u-ländernas utveckling. Vi vet ju att i många av de länder som vi i dag talar om som nya industriländer kan fattigdomen för flertalet människor vara lika massiv som i de allra fattigaste länderna. Ytterligare en tanke som kan vara farlig och som kan växa upp av det här synsättet — att det hela bara är en fråga om en utjämning mellan några rika och många fattiga länder — är att man får för sig att vi bör bli så rika som möjligt i de rika länderna för att på det sättet få mer att dela med oss till de fattiga. Det är en uppfattning som inte är helt ovanlig. Som sagt: Rättviseprincipen är i och för sig berättigad. Men om man isolerat anlägger det betraktelsesättet kan det leda till en del tvivelaktiga slutsatser. Det finns ett annat angreppssätt som jag tror bör vara lika viktigt och som måste finnas med i våra bedömningar. I det betraktelsesättet försöker man se världen som en enhet. Man konstaterar att vi har vissa tillgångar och resurser gemensamt, även om de är mycket ojämnt fördelade. Och vi har framför allt vissa gemensamma globala problem, som vi tillsammans måste lösa. Ett sådant problem är fattigdomsproblemet, att en massa människor lider nöd och inte har de grundläggande förutsättningarna för en mänskligt acceptabel tillvaro. Oavsett var i världen de människorna bor är problemet lika allvarligt. Ett annat gemensamt problem skulle jag vilja kalla naturresursproblemet eller råvaruproblemet. Det gäller det faktum att vi har begränsade tillgångar på en lång rad viktiga naturresurser som är en förutsättning för tillvaron och välståndet här på jorden och att vi håller på att föröda dem och tömma ut många av dessa råvarureserver i snabb takt. Ett tredje problem skulle jag vilja kalla miljöproblemet eller det ekologiska problemet, att vi håller på att rasera en del av de biologiska förutsättningarna för människans existens här på jorden. Genom att man försöker att inte se u-landsproblemet som ett isolerat problem utan se världsproblemen, så riktas uppmärksamheten i mycket högre grad på vårt sätt att leva i de rika länderna och de rika ländernas roll i den här problematiken. Det är nämligen så att den livsstil som vi har i de rika länderna är en av de viktigaste orsakerna till de globala problem som vi så ofta betraktar som u-landsproblem. Man skulle lika gärna kunna säga att världsfattigdomen, naturresurskrisen och miljökrisen i högsta grad är i-landsproblem därför att roten till problemen i så stor utsträckning ligger hos OSS. Vi vill gärna tänka oss att vi också i framtiden på ungefär samma sätt som hittills skall kunna fortsätta den materiella konsumtionsutveckling som vi har haft. Det kan då finnas anledning att fundera över vad som skulle hända, om vi skulle fortsätta att öka vår råvaruförbrukning på olika områden på det sätt som vi varit vana vid under exempelvis det senaste årtiondet. Det skulle innebära att vi år 2080, om 100 år, skulle vara tvungna att bryta ungefär 8 gånger så mycket järn och bly som vi gör i år. Det är råvaror där förbrukningen ökar med ungefär 2 70 om året. När det gäller råvaror där förbrukningen ökar med 3 96 om året, vilket är fallet för exempelvis krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver och zink, skulle vi år 2080 vara tvungna att bryta 16 gånger så mycket som vi gör i år. Och när det gäller råvaror där förbrukningen ökar mycket snabbt, 4-5 22 om året, t.ex. alla våra lagrade energiråvaror — naturgas, olja, kol, uran, osv. —, guld och en hel del andra viktiga mineraler, måste vi om 100 år utvinna ungefär 50 gånger så mycket som vi gör i år, om vi skall kunna fortsätta som hittills. Detta förutsätter att vi inte får till stånd något slags global utjämning utan i stort sett förbehåller människorna i de rika länderna dessa råvaror. Om vi vill att alla människor i hela världen vid denna tidpunkt skall ha samma konsumtionsstandard som vi, måste vi tiodubbla dessa siffror. Detta illustrerar enligt min mening att frågan vilka förutsättningar vi får för att kunna råda bot på både fattigdomsproblemet och naturresursproblemet hänger mycket samman med hur vi utformar tillvaron i de rika länderna och hur vi hanterar världens naturresurser. Vi måste alltså inrikta oss på en hushållning med naturresurserna av ett helt annat mått än vad vi ens har börjat diskutera, om vi vill skapa utrymme också för de fattiga länderna att öka sin konsumtion och om vi vill att framtida generationer skall ha några naturresurser och råvaror att leva av. Det är också mycket viktigt att vi ser till att den ekonomiska utveckling och den industriella uppbyggnad över hela världen som är nödvändig för att vi skall kunna råda bot på fattigdomsproblemet, för att alla människor i hela världen skall få en rimlig bärgning, sker under ekologiskt riktiga former. Utrikesministern tog i sitt anförande upp några av de stora internationella miljöproblem vi står inför — skogarna som försvinner, ökenutbredningen och grundvattnet, som är hotat över stora delar av världen. Vi tär utan tvivel mycket hårt på de biologiska förutsättningarna för vår tillvaro.

Sture Korpås påminde i sitt anförande om det gamla kravet från centerpartistiskt håll på att den ekologiska målsättningen skall ingå i det biståndspolitiska målet. För mig är detta en självklarhet, och det är anmärkningsvärt att det inte har gått att få gehör för detta krav. Det är helt klart att miljöhänsynen, de ekologiska frågorna, måste spela en helt annan roll i vårt biståndsarbete än vad den hittills har gjort. Den ekologiska målsättningen måste utgöra en grundprincip. I utrikesutskottets betänkande behandlas ett par förslag från centerhåll som berör just detta. Det gäller t.ex. det institut som behandlas i reservation 1, som jag vill passa på att yrka bifall till. Det är förvånansvärt att det inte har fått större stöd i utskottet. Själv har jag också föreslagit att man borde inrätta ett FN:s naturresursår. Jag är medveten om att ett sådant år förmodligen inte på något dramatiskt sätt skulle förändra världsutvecklingen. Anledningen till att jag väckt förslaget är att vi har mycket få medel till vårt förfogande för att kunna rikta uppmärksamheten på dessa stora problem. Därför måste man utnyttja de medel man har, även om de är bräckliga och otillräckliga. Utskottet har inte velat stödja detta förslag, och jag tänker i detta läge inte yrka bifall till min motion, då jag inte tror att det vore särskilt meningsfullt. Jag vill avslutningsvis konstatera att den nya angreppsvinkeln på vår biståndspolitik som Sture Korpås annonserade i sitt anförande här tidigare i dag troligen är helt nödvändig. I stället för att främst utgå från ländernas BNP-tabeller och olika utvecklingsnivåer när vi diskuterar u-landsproblemen, bör vi utgå från de vitala, gemensamma globala problemen som vi måste lösa och se till hur vi bäst skall lösa dem. Sverige bör inrikta sina resurser på de globala problem som vi anser vara de viktigaste och på de områden där vi anser att vi kan lämna de största bidragen.

Herr talman! I skuggan av de stora och dramatiska händelser som i dag avlöser varandra på den världspolitiska scenen, kämpar två små befolkningsgrupper envist och under mycket svåra umbäranden för sin frihet och sin rätt till självbestämmande. Jag syftar på Västra Saharas nomadbefolkning och det fattiga bergsfolket som lever på Östtimor. Beträffande det svenska humanitära stödet till den nödlidande befolkningen i dessa båda länder har utrikesutskottets socialdemokrater, genom två till betänkandet fogade särskilda yttranden, redovisat en annan syn på det svenska biståndets storlek och inriktning än vad utskottsmajoriteten gett uttryck för. När det gäller Västra Sahara menar vi att svenskt stöd, utöver det som ges via Röda korset och Rädda barnen, även bör övervägas direkt genom den sahariska befrielserörelsen POLISARIO. Därmed skulle vi också i praktisk handling kunna visa vårt stöd för det sahariska folkets befrielsekamp. Vårt motiv för en sådan breddning av de svenska hjälpinsatserna är dessutom det faktum att hjälpen hittills i hög grad försvårats genom bristen på kontinuitet i biståndsgivningen. Utskottets majoritet delar vår uppfattning när det gäller det sistnämnda, men man anser trots detta att bidrag direkt till POLISARIO ”f. n. inte är behövligt”, som man uttrycker det. Vi socialdemokrater anser att ett bra sätt att dämpa ryckigheten i biståndet — och det skulle också göra hjälpen effektivare — är att ge en del av ett ökat svenskt humanitärt bistånd direkt till den sahariska befolkningen via POLISARIO. Herr talman! Om situationen för Västra Saharas folk är allvarlig och kräver ökad svensk humanitär hjälp, så är den katastrofal på Östtimor. Detta fattiga bergsfolk hotas nära nog av utplåning, angripet som det är av en hänsynslös och brutal invasionsarmé. Möjligheterna att få korrekt information om situationen på Östtimor är just nu närmast obefintliga. Indonesien innesluter landet i ett järngrepp. Dock har befrielserörelsen FRETILIN:s utrikesminister Mari Alkatiri, som nyligen besökt Sverige, uppgett att FRETILIN fortfarande behärskar områden i de östra och västra delarna av landet och att strider fortfarande utkämpas över hela Östtimor. Trots att kriget pågått sedan december 1975 — alltså i mer än fyra år — har hjälp inte kunnat kanaliseras in i landet förrän i fjol somras och då i mycket begränsad omfattning. Befolkningen utsätts för stora lidanden, ja svältkatastrofen är redan ett faktum. Även om livsmedelshjälp snabbt skulle nå de svältande, kommer mellan 20 000 och 40 000 att dö svältdöden — detta enligt en nyligen framlagd australiensisk parlamentsrapport. Till detta kommer de lidanden som de drygt 300 000 människor utsätts för — det är nära hälften av Östtimors befolkning — som befinner sig i av den indonesiska armén behärskade områden. Dessa människor har fösts samman i s.k. strategiska byar för att kunna hållas under kontroll. De är helt i händerna på den indonesiska armén och saknar fullständigt möjlighet att försörja sig. De är dessutom förbjudna att lämna lägren, eftersom det då är risk för att de ansluter eller återförenar sig med befrielserörelsen FRETI LIN, som har folkets stöd. Svälten i dessa i verklig mening fångläger är stor. Som jag sade inledningsvis har kriget på Östtimor bedrivits med utomordentlig brutalitet av den indonesiska invasionsmakten. Bergsterrängen är gynnsam för gerillakrigföring, och FRETILIN:s motstånd mot de moderna vapnen har varit och är mycket segt. En rad rapporter tyder på att häftigheten i striderna under 1977 ledde till att Indonesien riskerade att få en omedelbar brist på reservdelar. I detta trängda läge gjorde Indonesien en stor offensiv i västvärlden i syfte att få köpa nya vapen. Också den borgerliga svenska regeringen tillät vapenexport från Bofors till Indonesien, ett beslut som när det blev känt upprepade gånger har kritiserats här i kammaren. Enligt uppgifter förbereder nu indonesierna en ny stor befolkningsomflyttning på Östtimor. Man avser att flytta folket till nya byar vid större vägar för att så fullständigt som möjligt kunna utöva en rigorös kontroll av det. Därmed skulle man riva upp det sista inslaget av självförsörjande jordbruk, som byggt på risskördar och kokosnötter. Östtimor skulle i stället bli starkt beroende av livsmedelsimport från Indonesien. Detta lands mål är uppenbarligen att utplåna en stor del av Östtimors folk och att utrota den kultur och det sociala livsmönster som folket har levat i.

Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! I debatten om att skapa ekologisk balans i utnyttjandet av jordens förnybara naturtillgångar har ett allt intensivare intresse ägnats åt de ekvatoriella regnskogarnas exploatering. En sådan sker i ett allt snabbare tempo och hotar allvarligt regnskogarnas framtida existens. Som exempel kan anföras utvecklingen i Nigeria. Därvarande ledare för UNESCO:s Man and the Biosphere Programme, D.U.U Okali, beräknar att landets regnskogar kan vara utplånade inom 20 år. En ökande internationell uppmärksamhet riktas också mot de långvariga torrperioder, med katastrofala följder för de areella näringarna, som drabbat semiarida områden. Tchad, Etiopien och Somalia ger exempel härpå. Sammankopplingen av problemen med de ekvatoriella regnskogarna med problemen i länder drabbade av torrkatastrofer sker inte utan anledning. Orsaken låter sig förklaras genom att man vänder den generella regeln att klimatet bestämmer vegetationens utseende och sammansättning till en fråga: Hur kan vegetationen påverka klimatet? Produktionen av biomassa styrs av de växtfysiologiska processerna assimilation, respiration och transpiration — alla intimt beroende av klimatförhållandena. Den växelverkan som här kan finnas är lättast att studera beträffande transpirationen. Denna är nämligen uppmätbar, och den utgör en aktiv faktor i vattencykeln och bidrar därmed till utformandet av det hygriska klimatet. Genom olika forskares insatser äger vi en ungefärlig kännedom om de skilda vegetationsbältenas genomsnittliga transpiration. Denna kan beräknas i mm vatten per ytenhet och år. Så transpirerar regnskogen 1400 mm vatten, den fuktiga savannen 1000 mm, den torra savannen 600 mm, törnsavannen 300 mm och steppen 200 mm. Transpirationsfuktigheten avges till luften, transporteras med rådande vindar till dess att mättnadspunkten är nådd och faller då ut som nederbörd. Med kännedom om residenstid — dvs. hur länge fuktigheten kvarstannar i luften innan den faller ut som nederbörd -— vindriktning och vindhastighet kan vattenångans transportsträcka beräknas. Väsentligt i sammanhanget är förhållandet mellan nederbördsområden matade med fuktighet från världshaven resp. fuktighet enbart från kontinental evaporation och transpiration. Det är denna senare typ av nederbörd som är direkt beroende av vegetationen och dess förändringar. Kännedomen om inträffade förändringar i vegetationens utbredning och sammansättning ger oss möjlighet att beräkna eventuella förändringar i nederbördsklimatet. Metodiken är mer komplicerad än vad som här i korthet kan beskrivas, men dess tillämpning kan åskådliggöras med Afrika som exempel. Den nuvarande utbredningen av Afrikas vegetationsoch odlingsbälten är arealmässigt känd till sina huvuddrag. Ett flertal forskare har påvisat hur denna vegetationsbild är resultatet av under sekler pågående och av människan och hennes husdjur orsakade förändringar. Jämförande regionala studier av rådande klimatoch vegetationsförhållanden ger oss möjlighet att få en bild av en mera ursprunglig vegetations utbredning. Om transpirationen från denna vegetation sätts in i hithörande sammanhang erhålls en tredje bild av vegetationen som närmast motsvarar klimaxvegetationens utbredning. Undersökningen ger sammanfattningsvis till resultat att tillbakagången av de afrikanska vegetationsbältena inneburit ett bortfall ur den biometeorologiska vattencykeln av 10 500 miljarder m? transpirationsvatten. Följande förändringar av vegetationsbältena har skett: Regnskogen har minskat från 4 300 000 km? till 1 800 000 km?, den fuktiga savannen från 9 200 000 km? till 3 200 000 km?, den torra savannen från 4600 000 km? till 1600 000 km?, törnsavannen från 2 400 000 km? till 900 000 km? och hårdbladskogarna från 500 000 km? till 100 000 km?. Stäppen har ökat från 3 700 000 km? till 10 800 000 km? och öknen från 5 200 000 km? till 11 200 000 km?. Denna senare ökning sker mycket snabbt i dag. Mest påtagligt har minskningen av den totala transpirationen drabbat länderna söder om Sahara, vidare Sudan, Östafrika och stora delar av Sydafrika. Följden har blivit en allvarlig uttorkning. Även global klimatpåverkan är sannolik genom de förändringar av inversionslagrets höjdläge i passaden, värmeekvatorns läge och värmetransporten i troposfären från lägre till högre breddgrader som de ur lufthavet borttagna fuktighetsmängerna innebär. Problemens lösning ligger i att ställa upp ett aktivt program för kontinental markanvändningsplanering. Ett sådant måste vila på multilaterala överenskommelser, som möjliggör ett samordnat, uthålligt återställningsarbete. FN är den naturliga överorganisationen när det gäller att leda detta arbete. Sverige har här möjlighet att förstärka sin framskjutna position i miljösammanhang genom att ta initiativ i den riktning min motion 357 anger. Den har i utrikesutskottet fått en positiv behandling. Den framförliggande uppgiften är en utmaning med krav på bred internationell samverkan och solidaritet, offervilja och initiativkraft. Stora uppgifter faller på såväl grundforskning och tillämpad forskning som tvärvetenskaplig forskning. Undervisningen måste anpassas till att inom berörda fack ge en yrkesutbildning som innebär fördjupad kunskap om att vegetationen äger stora sociala värden utöver de rent ekonomiska. Vår ungdom, som i dag sägs lida av håglöshet och brist på framtidstro, har här ett vidsträckt fält för individuellt anpassbara insatser — ett arbetsområde som ger framtidshopp och tilltro till möjligheten att återskapa en grönskande jord. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 20 med den ändring som föreslås i reservation nr 4 av Allan Hernelius m.fl.

Herr talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid de motioner som vpk lagt fram i anledning av situationen i Mellersta Östern och Röda Havsområdet — som ständigt står i centrum för intresset såsom varande ett av världens strategiskt viktigaste områden. Låt mig då börja med den oerhörda oförrätt som begåtts mot palestinierna. Vi hade så sent som i går här i kammaren en diskussion om Palestinaarabernas situation. Jag skall inte nu upprepa alla de argument som jag då framförde gentemot Israels politik, men låt mig i korthet rekapitulera några. Sedan sionisterna med god hjälp och understödda av bl.a. engelsmännen lagt under sig nästa hela Palestina och utropat staten Israel 1948 har de facto en systematisk terror utövats gentemot Palestinaaraberna. Väl kända är de terrordåd som utfördes av sionistligorna Irgun och Stern, och massakern vid Deir Yassin är för alltid inpräntad i det palestinska folkets historia. I dag bryter den israeliska staten mot en rad folkrättsliga principer genom sina terrorbombningar av södra Libanon, genom sin ockupationsoch annekteringspolitik, genom sitt förtryck och sin diskriminering av araberna inom landet. Länge var omvärlden tyst om palestiniernas situation. Länge tegs de ihjäl. Att en omsvängning skett bl.a. i FN men också i Europarådet är till stor del PLO:s förtjänst. PLO:s ställning har sedan dess bildande 1964 också vuxit sig allt starkare. Det markeras bl.a. genom PLO:s position inom ramen för Förenta nationerna, i Yasser Arafats framträdande inför generalförsamlingen och det faktum att allt fler stater erkänner PLO som det palestinska folkets enda legala och legitima representant. Diskussionerna om palestiniernas nationella strävanden och berättigade krav på upprättande av en palestinsk stat förs emellertid fortfarande konsekvent över palestiniernas huvuden. Camp David-avtalet är så till vida ingen som helst lösning utan har tvärtom bidragit till att försvåra en uppgörelse i palestiniernas intresse. Den innefattar inga åtgärder som avsevärt skulle förbättra palestiniernas situation och har därför med all rätt mött en mycket stark opposition i arabvärlden. Vpk anser det fortfarande oerhört viktigt att Gen&vekonferensen inkallas med rätt för PLO att delta såsom likaberättigad förhandlare. Om detta inte skulle vara möjligt utan Gen&vekonferensen anses överspelad, tycker vi att Sverige såsom varande ett neutralt land skall ta ett fredsinitiativ och inbjuda berörda parter. Sverige har visserligen i FN varit med om att fördöma delar av Israels aggressionspolitik, men någon större kraft har den svenska regeringen sannerligen inte utvecklat. Vpk har i det sammanhanget ställt flera krav. För det första måste den svenska regeringen skarpt protestera mot Israels terrorbombningar av civila i södra Libanon. I det sammanhanget kan väl också nämnas Israels utrikespolitik i övrigt och hur Israel agerar runt om i världen. Efter vad jag fick veta häromdagen av den guatemalanska delegation som är i Sverige har Israel militärpersonal i Guatemala, en av världens grymmaste diktaturstater. Israelerna är bulvaner för USA imperialisterna. Israel har militärpersonal inte bara i Guatemala utan också i andra ”gorillastater” i Mellanamerika liksom f. ö. i Sydafrika och på andra håll i världen. För det andra bör regeringen erkänna PLO som det palestinska folkets enda legitima representant. För det tredje bör PLO:s kontor i Stockholm ges status såsom förbindelsekontor. För det fjärde bör regeringen klart uttala sitt stöd för bildande av en palestinsk stat och ett demokratiskt Palestina med lika rättigheter för såväl den palestinska som den judiska befolkningen. För det femte bör Sverige medverka till att Gen&vekonferensen inkallas. Om så inte är möjligt bör den svenska regeringen själv ta initiativ till en sådan fredskonferens. För det sjätte bör Yasser Arafat inbjudas till Sverige. För det sjunde slutligen behöver PLO också stöd i form av pengar — mycket pengar. Herr talman! Inte bara palestiniernas rättigheter kränks i detta område. I Oman verkar sedan många år en befrielserörelse, PFLO, för att söka ge den omanska befolkningen rättvisa förhållanden. Denna befrielserörelse, som har ett brett stöd inte minst i provinsen Dofar, har vid upprepade tillfällen brutalt slagits ner av iranska — numera egyptiska och saudiarabiska — styrkor. Efter det att USA har förlorat sitt fotfäste i Iran är Oman uppenbarligen alltför viktigt för att man från imperialisternas sida skall tillåta några som helst sociala omvälvningar — omvälvningar som är nödvändiga för att ge människorna rättvisare förhållanden. Nu skall USA t.o.m. upprätta stora baser i Omanområdet för att trygga oljetillförseln — ett faktum som allvarligt kommer att försvåra för de breda folklagren att förändra sin situation till det bättre. Beklämmande i sammanhanget är också att Sverige medverkar till detta. Jag hade för någon månad sedan en fråga här i riksdagen om patrullbåtar till Oman. Handelsministern påstod då att detta var helt civila fartyg. Enligt de uppgifter jag hade då och som jag senare fått bekräftade kommer emellertid båtarna att bestyckas. Svenska regeringen bryter därmed mot vapenexportbestämmelserna. Vi kräver att en sådan export inte skall få förekomma till Oman, och vidare kräver vi ett stöd i form av pengar direkt till befrielseorganisationen PFLO. Herr talman! Några ord om ett angränsande område, PDRY eller Demokratiska Yemen. Det är ett av de länder som vänsterpartiet kommunisterna under en följd av år aktualiserat som mottagarland för svenskt stöd. Det tillhör jordens fattigaste länder men är samtidigt ett av de länder där man eftersträvar ekonomisk utjämning och social välfärd för det egna folket. PDRY har under åren efter frigörelsen från det brittiska imperieväldet 1967 startat en rad industrialiseringsprojekt. Men genom sin karga natur och på grund av alla år av förtryck är landet i stort behov av stöd och hjälp utifrån, inte minst vad gäller livsmedel. Landet har gång efter annan drabbats av naturkatastrofer som förstört vägar, grödor och infrastrukturen i stort. Man är alltså i behov av direkt stöd på kort sikt, men man är också i stort behov av långsiktiga hjälpprojekt — cementfabriker och annat. Vi tycker det är viktigt att katastrofhjälp kanaliseras till PDRY och att ett långsiktigt samarbete inleds som kan inpassas i de femårsplaner som regeringen där upprättar. Slutligen, herr talman, aktualiserar detta sistnämnda också en viktig principfråga, nämligen vad katastrofbiståndet är avsett för. I dag har katastrofbiståndet förvandlats till något slags allmän pott, som kan användas till snart sagt det mesta. Vpk anser att pengarna skall användas till just det som namnet anger, nämligen katastrofbistånd, oavsett om dessa katastrofer orsakas av naturen eller genom krigshandlingar e. d. Andra bidrag skall bokföras öppet för sina särskilda ändamål. Det kan inte vara meningen att katastrofbiståndet skall användas för allehanda projekt som inte har med utvecklingsarbetet att göra. Vi hade för ett tag sedan ett mycket flagrant exempel på detta, nämligen statskrediten till Turkiet. Här var det inte fråga om vare sig biståndspolitik i allmänhet eller katastrofmedel. Här gällde det att man stöttade en reaktionär regering som bedrivit förföljelse, inte minst mot fackliga ledare. Man gjorde det också för att stötta NATO:s södra flank. Jag tycker, herr talman, att det är mycket märkligt att socialdemokraterna inte med ett enda ord tar upp denna förändrade inriktning av vad katastrofbiståndet använts till och att de inte med ett ord tar upp de 25 miljoner som man gett till Turkiet i det fallet. Katastrofmedlen skall användas i enlighet med de mål som regeringen åtminstone i ord bekänner sig till och som riksdagen har fattat beslut om. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till motionerna 414 och 478.

Herr talman! I interpellationsdebatten i går om skogsplantering i Israel inbjöd Eva Hjelmström till en fortsättning av diskussionen om Mellanösternkonflikten i dag. Nu är ju detta en biståndsdebatt, och jag skall försöka hålla mig till biståndsfrågorna. En del av det som Eva Hjelmström upprepade från det som hon sade i går blev inte mera rätt därför att det sades en gång till. I dag har vi att behandla vpk:s förslag om 50 milj.kr. i svenskt stöd till PLO. Då noterar man först som intressant att vpk inte som har varit regel när Sverige, i Afrika, har stött verkliga befrielserörelser föreslår att stödet skall gå till humanitär verksamhet. Det stöd som skall ges skall, av motionen att döma, inte ha någon speciell inriktning och kan alltså även gå till den rena Nr 132 Utskottet avstyrker naturligtvis denna motion, men med en mycket kort motivering, och det kan vara värt att säga några ytterligare ord om Vad är då PLO, som vpk vill stödja, enligt organisationens egna ord? Enligt PLO:s stadgar är Palestina en oskiljaktig del av den arabiska nationen, med samma gränser som under det brittiska mandatet. Där finns ingen plats för Israel. PLO hyllar den väpnade kampen för Palestinas befrielse, vilket betyder att dess mål är att den judiska staten Israel skall avskaffas och att endast de judar som kommit till Palestina före 1917 skall tillåtas stanna i området. De övriga skall skickas tillbaka till de länder som de kom ifrån, där de hade förföljts i antisemitismens tecken. PLO dömer ut sionismen som en rasistisk och imperialistisk rörelse. I enlighet med sin stadga har PLO hittills avvisat varje tanke på erkännande av Israels rätt att finnas och varje tanke på att förhandla med Israel. Uttalanden från PLO-företrädare, som har kunnat tolkas som en öppning för förhandlingar, har tyvärr alltför snabbt följts av nya kompromisslösa fördömanden av Israel och bekännelser till målen i PLO-stadgan. Ett återkommande inslag i PLO:s metoder har varit terrorhandlingar riktade mot skolbarn, oskyldiga bussresenärer och turister. Sverige har precis som de flesta andra länder accepterat rätten till självförsvar när människor eller nationer blir angripna, men vi kan naturligtvis aldrig godkänna terror mot oskyldiga som en metod för att främja politiska syften. Låt mig bara ge ett aktuellt exempel på PLO:s metoder. I påskas, natten till annandag påsk, trängde fem terrorister in på en kibbutz vid gränsen mellan Israel och Libanon. De tog till fånga barn och dödade en tvååring och en vuxen medlem av kibbutzen. PLO för alltså krig mot barn, liksom också mot turister, pilgrimer och idrottsmän. Eva Hjelmström påminde om terrordåd som begicks för 30 år sedan av de judiska Sternoch Irgunligorna och som Israels ledning, då som nu, tog avstånd från. Men hon har ingenting att säga om de terrordåd som begås nu, t.ex. om det som begicks i påskas mot barn i kibbutzen Misgar-Am. PLO:s linje är att säga nej till de FN-resolutioner som Sverige anser skall ligga till grund för en lösning av konflikten i Mellanöstern. PLO angriper fredsavtalet mellan Israel och Egypten. När det fantastiska inträffar att två länder som varit i krigstillstånd i 30 år sluter fred och öppnar gränsen, när människor kan komma tillbaks till sin barndoms platser och när de två folken är besjälade av önskan att skapa en fungerande fred, gör PLO sitt bästa för att sabotera freden. Såvitt jag kunde förstå av det som Eva Hjelmström sade, instämmer vpk i den ståndpunkten. Det är också typiskt för hela denna långa och smärtsamma konflikt att varje framsteg i riktning mot fred har följts av försök till sabotage från PLO. För terroraktionen i påskas angavs två motiv. Jag vet inte vilket som är mest tragiskt och upprörande. Det ena motivet var att det skulle försvåra för 9 premiärminister Begin, president Sadat och president Carter att nå resultat vid sina samtal. Det andra motivet var att man skulle högtidlighålla ett jubileum av maktövertagandet i Syrien. Och det kostade alltså en tvååring, ytterligare en kibbutzmedlem och naturligtvis också de fem terroristerna själva livet. Vpk säger i motionen: ”Men kampen för att göra situationen drägligare för Palestinaaraberna sker inte utan problem.” Det är verkligen sant, och det största problemet är PLO. Israel har under sin existens tagit emot fler judiska flyktingar från arabländerna än de palestinska flyktingar som finns i lägren utanför Israel. Tänk om en del av de arabiska oljemiljarderna hade använts för att göra situationen drägligare för palestinierna, som vpk säger, i stället för att användas för krigshets! Men det passar inte in i PLO:s strategi. Misären i flyktinglägren behövs för att hålla fanatismen i kampen mot Israel vid liv. Det är pinsamt att läsa i vpk:s motion att ”PLO kämpar med mycket små medel”, när var och en vet att de får bidrag från världens största och rikaste oljemakter. PLO är det palestinska folkets enda legitima representant, säger vpk. Men PLO har inte utsetts av någon. Det är ingen legitim representation, det är en totalitär rörelse som härskar med terrormetoder. Det är sant att PLO:s ställning har stärkts, som vpk också förkunnar. Och västvärlden har under intryck av oljeutpressningen gjort en hel del för att stärka PLO:s ställning och därmed de extrema krafterna. Men ännu viktigare är att PLO:s terrorpolitik gäller inte bara judar; den gäller även — det säger man själv — de palestinier som intar en mer försonlig hållning mot Israel, som vill fred med Israel. De svävar i ständig fara för sitt liv. De mördas, och PLO tar stolt på sig ansvaret för det. När världen längtar efter fred, när folken i Mellanöstern längtar efter fred, då vill vpk ge svenskt ekonomiskt stöd åt dem som bekämpar freden och som hyllar kriget och våldet i dess mest brutala former. Det är avslöjande.

Herr talman! Jag kan förstå om Gabriel Romanus vill rehabilitera sig efter gårdagens debatt. Men det går inte bättre i dag. Först en rättelse. Vi har inte ställt krav när vi begärt medel till befrielserörelser på andra håll i världen, i Afrika eller annorstädes. Sedan till palestiniernas situation. Låt mig först konstatera att med det resonemang som Gabriel Romanus för finns det verkligen en stor risk för att terrorn fortsätter och t.o.m. ökar i området. I motsats till Gabriel Romanus är vi från vpk:s sida beredda att ta avstånd från terrorn varhelst den dyker upp. Man kan inte, Gabriel Romanus, säga att terrorn i det ena fallet är vackrare än i det andra fallet — den är lika ful varhelst den dyker upp. Vad det här gäller är ju att se till också Palestinaarabernas situation och rättigheter. Vad diskussionen borde gälla är att försöka få till stånd en varaktig fred i området. Den kan inte nås utan att PLO får delta som likaberättigad part. Jag sade tidigare att Camp David-avtalet inte bidrog till en lösning. Man tog inte hänsyn till Palestinaarabernas situation. Det var i stort sett en propagandagest för Carteradministrationen men innebar ingen som helst förbättring för den utsatta parten. Sedan sade Gabriel Romanus att PLO inte skulle vara representativ för palestinierna. Jag vill då uppmana Gabriel Romanus att läsa den borgerliga regeringens regeringsdeklaration. T. o. m. där slås nämligen klart och tydligt fast att just PLO är palestiniernas mest representativa företrädare. Låt mig sluta med att konstatera att det finns i Israel en religiös rasistisk och fanatisk sekt somt.o.m. majoriteten av israelerna tar avstånd ifrån. Det finns tecken på att Gabriel Romanus passar in i den sekten.

Herr talman! Eva Hjelmström satte ett lågt betyg på mina insatser i debatten i går. Jag hade inte väntat mig något annat. Jag tycker möjligen att hon kunde överlåta åt dem som lyssnar att avgöra vem som gör de bästa insatserna i debatten. Så fick jag ett beriktigande. Vpk har inte ställt krav tidigare heller när man har begärt medel för stöd till befrielseorganisationer, sade Eva Hjelmström. Nej, men Sveriges riksdag har varit noga med — när vi har gett stöd till organisationer av den typen —att se till att stödet går till humanitära ändamål. Jag noterar det som avslöjande att vpk uppenbarligen vill ge stöd som kan gå direkt in i PLO:s terrorverksamhet. Nu säger Eva Hjelmström att hon är beredd att ta avstånd från terrorverksamhet var sådan än förekommer. Men det intressanta är att i hela sitt anförande sade Eva Hjelmström inte ett ord om dagens terroraktioner, och dem säger man ingenting om i vpk-motionen heller. Det Eva Hjelmström talade om var terroraktioner för 30 år sedan av judiska organisationer, aktioner som jag tar avstånd ifrån och som Israel tar avstånd ifrån. Men, jag upprepar det, icke ett ord sade Eva Hjelmström om den aktuella terrorverksamheten — den vill hon ju ge stöd åt genom stödet till PLO. Diskussionen borde gälla hur man skall komma vidare mot fred. Det går inte att förhandla utan PLO, säger Eva Hjelmström. Men PLO vill ju inte förhandla! De har ju tvärtom förbannat och förkastat alla förhandlingar. Ingen fred, inget erkännande, inga förhandlingar — det är PLO:s linje. Då och då gör man ett vänligare uttalande för västpubliken, men det dröjer inte mer än två eller tre dagar så tar man tillbaka det och talar på nytt om att PLO aldrig kommer att erkänna Israel. Jag önskar att detta vore fel. Men Eva Hjelmström, som vill ge stöd åt PLO, anser förmodligen att man skall tro vad PLO säger. Och PLO går ju på den linjen: man vill inte ha några förhandlingar, man vill inte erkänna Israel. Man är stolt över att man arbetar med terrorverksamhet, att man för krig mot tvååringar, idrottsmän, pilgrimer osv. Det är den organisationen som vpk vill ge stöd. Jag känner mig inte särskilt besvärad av anklagelsen att jag skulle stödja de extrema rörelserna i Israel, för det gör jag inte alls. Inte heller stöder jag på alla punkter Israels regeringspolitik — lika litet som någon annan i Sveriges riksdag gör det. Vi tar avstånd från bosättningarna för att ta ett exempel. Men blanda inte bort korten, Eva Hjelmström! Vad det här gäller är att vpk vill ge stöd utan villkor eller några som helst förbehåll till dem som bekämpar freden, som talar för terror, som angriper fredsavtalet med Egypten, som angriper FN:s resolutioner och som angriper hela staten Israels existens. Det är detta som vpk vill stödja, och jag förmodar att det innebär stöd också för de politiska målsättningarna, eftersom ni aldrig har ett ord av kritik att säga mot dem. Det är det som er motion visar och som Eva Hjelmström hittills inte har sagt ett ord för att dementera.

Herr talman! Jag bygger självfallet min betygsättning på dem som lyssnade på debatten i går. Tro inte annat! Vi vill ge befrielserörelser stöd på deras egna villkor. Vi tycker det är en helt rimlig princip, och vi tycker det är viktigt att hålla fast vid den. Den dag vi börjar ställa krav på att pengarna skall gå till det eller det ändamålet är vi ute på farliga vägar. Gabriel Romanus skall inte försöka slingra sig undan när det gäller terrorn. Han har inte med ett ord tagit avstånd från exempelvis Israels terrorbombningar av barn, kvinnor och gamla i södra Libanon. Han har inte heller tagit avstånd från de diskriminerande lagar som är riktade mot Palestinaaraberna inom landet. Jag däremot har tagit avstånd från terror varhelst den dyker upp. Det är skillnaden mellan Gabriel Romanus och mig i det avseendet. Anser verkligen inte Gabriel Romanus att det också måste ställas vissa krav på Israel? Skall Israel få fortsätta med den aggressionspolitik och den förtryckarpolitik man de facto bedriver mot Palestinaaraberna i dag? Det är märkligt att Gabriel Romanus kan vara okunnig om att det faktiskt är Israel som angriper FN-uttalandena. Och varför? Jo, därför att FN och säkerhetsrådet gång efter gång fördömt Israels politik i just de avseenden som jag här har tagit upp. Det råder en bred enighet över hela världen mot den politik Israel för i dessa avseenden,

Herr talman! Eva Hjelmström säger att det är en viktig princip att ge PLO stöd på PLO:s egna villkor. Om vi skulle lägga oss i hur pengarna används vore vi inne på farliga vägar! — Det är ett klart besked från vpk. När det gäller annat bistånd är vi ganska noga med att diskutera projekt och hur pengarna skall användas. Även när det har gällt andra befrielserörelser har Sveriges riksdag gått in för principen att pengarna skall gå till humanitära ändamål och inte till krigföring. Men vpk anser att det är en viktig princip att stöd till PLO skall ges på PLO:s villkor. Vill man använda pengarna för att skicka in terrorister i kibbutzer och ta till fånga tvååringar, så skall man få göra det. Det är en viktig princip enligt Eva Hjelmström. Jag kan då bara konstatera att vi har olika principer. Det är inte särskilt förvånande, men det är bra att det blir klarlagt. Sedan säger Eva Hjelmström att hon har tagit avstånd från terror var den än förekommer. Jag har inte hört att hon har tagit avstånd från PLO:s terror. Det står ingenting i motionen om det. Hon sade ingenting i sitt anförande om det — i så fall gick det mitt öra förbi. Men faktum är att ni vill ge stöd till PLO:s terror. Ni vill ge 50 miljoner till PLO, som man skall kunna använda till sina terroraktioner om man så Önskar. Säg inte bara att ni är emot terror i största allmänhet, utan kom med konkreta kommentarer till PLO:s verksamhet någon gång, när ni nu vill ge stöd åt dem! Men ni säger ju tvärtom att det är en viktig princip att PLO får fortsätta med sin terror! Skall man inte ställa krav på Israel, frågar Eva Hjelmström. Jo, visst skall man ställa krav på Israel. Det gör vi ständigt när vi debatterar de här frågorna. Jag har förmodligen framfört flera sådana krav till Israel än vad Eva Hjelmström har gjort: krav på att man skall ändra sin bosättningspolitik — det har också den svenska regeringen krävt — och krav på att man skall acceptera principen om en palestinsk stat t.ex. Men det grundläggande kravet måste ändå vara att man är beredd att förhandla för att få fred. Israel har begärt förhandlingar för att få fred under hela sin existens. PLO har bara sagt att man vägrar att erkänna Israels existens och att man absolut inte vill förhandla utan skall föra kampen vidare med våld. Det är skillnaden. FN har antagit två resolutioner som skall ligga till grund för en lösning av konflikten. De resolutionerna har Israel accepterat, men PLO har sagt nej till dem. Det är fakta i det fallet. Efter det här korta meningsutbytet kan jag konstatera att det har skapats klarhet om att vpk vill ge stöd åt den extrema organisation som vill använda våld i stället för att förhandla för fred. Det är ett viktigt besked i den här biståndsdebatten.

Herr talman! Politiskt oberoende och ekonomisk självständighet för våra samarbetsländer måste utgöra en hörnsten — för att inte säga den stora grundstenen — i Sveriges biståndspolitik. Lika viktigt är det att stödja de demokratiska krafterna. Att demokratin kan stärkas och utvecklas är oftast en direkt förutsättning för att ett land skall kunna överleva som oberoende och självständig stat. I den socialdemokratiska biståndsmotionen, motion 1133, har vi understrukit att detta viktiga mål för biståndspolitiken inte får tonas ned. I Karibien finns flera länder där just sådana motiv för en ökning av de svenska biståndsinsatserna har stor aktualitet. Jag syftar då på länder som Jamaica och Dominikanska republiken. Detsamma gäller Nicaragua, som ju ligger i Karibiens omedelbara grannskap. Redan förra året uttalade riksdagen, med anledning av en socialdemokratisk motion, att ”det vore önskvärt att Sveriges samarbete med demokratiska länder i det karibiska området förstärks”. Med Jamaica finns nu ett samarbete, och ett sådant diskuteras också med Dominikanska republiken. Regeringen föreslår 10 miljoner vardera för bredare samarbete med dessa båda länder. I budgetpropositionen talas om ”Jamaicas och Dominikanska republikens synnerligen svåra ekonomiska situation”. Vi socialdemokrater har emellertid bedömt läget som ännu allvarligare än vad regeringen och utskottsmajoriteten gör. Vi har i reservation nr 11 yrkat på ytterligare 10 milj.kr. till den här anslagsposten, dvs. sammanlagt 30 milj.kr. för ett bredare samarbete med Jamaica och Dominikanska republiken. Speciellt Jamaica befinner sig nu i en alarmerande svår ekonomisk situation. Låt mig nämna några siffror för att belysa detta: Kostnaderna för oljeimporten har ökat från 9 70 av importen 1972 till 25 Zo av importen 1979. Utlandsskulden uppgick till 660 miljoner dollar i januari i år. Köpkraften har minskat med hälften på ett år. I mars ansåg sig Jamaicas regering tvungen att bryta med Internationella valutafonden, eftersom IMF krävde nedskärningar av budgeten som man beräknade skulle innebära ytterligare 11 000 arbetslösa till den 30-procentiga arbetslöshet man redan har. Brytningen med IMF har dramatiskt förvärrat Jamaicas redan förut svåra ekonomiska läge. Herr talman! Jag tycker att detta mer än väl belyser varför vi har bedömt Jamaica som en angelägen biståndsmottagare. I en debatt här i kammaren vid en frågestund tidigare i år, som gällde ökat stöd till Nicaragua, fick jag av utrikesministern veta att ”världens nöd är inte koncentrerad till Nicaragua”. Samma reflexion skulle man naturligtvis kunna göra när det gäller Jamaicas ekonomiska situation. Jamaica är förstås inte heller ensamt om att ha en synnerligen bekymmersam ekonomi. Men Jamaica och Nicaragua är också en del av Latinamerika. Och, herr talman, en stor del av världens nöd — och förtryck — har i sanning koncentrerats till den latinamerikanska kontinenten. Därför har utvecklingen mot oberoende och demokrati i den här delen av Latinamerika ett stort symbolvärde. Det ökar trycket på diktaturregimerna och det stärker de progressiva demokratiska krafterna inom dessa länder i deras kamp. Omvänt är det också så att bakslag för t.ex. Nicaraguas utveckling av demokratin skulle bli förödande för den positiva utveckling som trots allt kan skönjas på flera håll i Latinamerika. Men det är en flämtande låga som ständigt hotas av förtryckets iskalla vindpustar — vi socialdemokrater anser att Sverige verkligen aktivt måste bidra till att hålla liv i den lågan! Tårets biståndsbudget har vi särskilt velat prioritera Nicaragua och föreslår i reservation 10 att Nicaragua får ett bistånd på 60 milj.kr. i stället för de 30 miljoner som utskottsmajoriteten förordar, dvs. en fördubbling av regeringens förslag. Det är en klar markering av en socialdemokratisk biståndspolitik för oberoende och demokrati — den politik som utrikesministern tidigare här i dag avfärdade genom att karakterisera den med orden små petiga överbud och marginella förändringar. Vi har vid flera tillfällen tidigare här i kammaren redogjort för bakgrunden till detta ställningstagande. Nicaraguas situation efter frigörelsen från Somozaregimen, liksom de svårigheter man står inför när det gäller återuppbyggnadsarbetet, finns dessutom beskrivna både i propositionen och i vår motion 1133. Vi har i arbetarrörelsens solidaritetsaktion för alfabetiseringskampanjen fått erfara att det i Sverige finns ett brett folkligt stöd för rejäla insatser i Nicaragua. I juli förra året störtades Somozaregimen, och den svenska regeringen anslog i augusti 25 miljoner till återuppbyggnaden. Det visade sig sedan att detta inte var tillräckligt. Regeringen avvisade ytterligare bidrag och hänvisade till årets budgetproposition. Vi socialdemokrater tycker inte att det finns någon anledning att tro att 30 miljoner skulle vara tillräckligt för det kommande budgetåret. Om kammareninte i dag beslutar om ett högre belopp får vi alldeles säkert räkna med att nya angelägna vädjanden om hjälp från regimen i Nicaragua kommer att avvisas. Utskottet garderar sig visserligen genom att citera utrikesministerns uttalande i riksdagen att regeringen inte utesluter extra bidrag utöver medelsramen. Men, herr talman, jag tycker att Nicaraguas överlevnad som en demokratisk och oberoende stat är alldeles för viktig för att än en gång utlämnas åt utrikesministerns — och därmed regeringens — bedömningar av var världens nöd för tillfället är koncentrerad. Herr talman! Gemensamt för de här länderna i den karibiska övärlden och Nicaragua är — förutom det symbolvärde för hela Latinamerika som jag redan berört — att dessa länders förutsättningar inte är av den karaktären, att det behöver bli nödvändigt med några långvariga biståndsåtaganden. Därför har vi heller inte krävt att de skall bli programländer i vanlig mening. Vi tycker att det är nu det behövs ordentliga insatser för att befästa demokrati, oberoende och en rättvist fördelad social utveckling. Det är uppenbarligen detta som Torsten Bengtson inte kan eller vill förstå. De här länderna är inte tillräckligt fattiga enligt hans mening. Om jag förstår honom rätt tycker han egentligen attt.ex. Jamaica och Dominikanska republiken inte skall ha svenskt bistånd alls eftersom det bara rör sig om ett politiskt bistånd enligt hans mening. Låt mig då påpeka för Torsten Bengtson att hans eget parti ingår i den regering som också föreslår stöd till dessa länder och att den utskottsmajoritet som han själv tillhör delar regeringens bedömning. Utskottet säger — jag läser direkt ur betänkandet: ”Det ekonomiska läget i Jamaica och Dominikanska republiken har under lång tid varit allvarligt och har ytterligare förvärrats under år 1979 till följd av översvämningar i västra Jamaica och orkaner i Dominikanska republiken. Behovet av internationellt stöd är stort.” Om Torsten Bengtson inte delar den uppfattningen hade det varit på sin plats med en reservation. Men om Torsten Bengtson inte ens kan förstå detta skäl för biståndet till Karibien så kan jag inte heller begära att han skall kunna förstå oss socialdemokrater när vi vill sätta in demokratisträvandena i Karibien i ett större sammanhang, dvs. hela Latinamerikas frigörelse från diktatur och förtryck. Till Karibien räknas också Cuba. Ända sedan 1976 har de olika borgerliga regeringarna successivt skurit ned biståndet till Cuba. Detta har skett med stöd av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Avvecklingen av Cuba som s.k. programlandi det bilaterala samarbetet är nu genomförd, och i årets budgetproposition finns för första gången inget anslag till Cuba med i de föreslagna medelsramarna. Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att Cubas utvecklingssträvanden ligger i linje med de kriterier som riksdagen satt upp för biståndspolitiken. Cubas strävan till nationellt oberoende och en positiv ekonomisk utveckling, liksom förbättrade sociala förhållanden för landets innevånare, är skäl som talar för detta. Cubas ekonomi är, liksom för de allra flesta utvecklingsländer, beroende av världsmarknadspriset på den huvudsakliga exportprodukten — i detta fall socker och tobak. Naturligtvis är man också beroende av hur goda skördar man kan få år från år, men det faktum att världsmarknadspriset på socker fortsättningsvis är lågt bidrar knappast till en bättre ekonomisk situation. De satsningar man ändå har kunnat göra har i första hand gällt bostadsbyggande, utbildning och hälsovård. Det svenska biståndet har också huvudsakligen gällt just utbildning och hälsovård. I SIDA:s anslagsframställning till regeringen kan vi läsa följande: ”Stödet till undervisningssektorn har till största delen bestått av import av undervisningsmaterial och utrustning till ett skolbokstryckeri. Från cubanskt håll har framförts att detta stöd har varit av avgörande betydelse för utvecklingen av sektorn.” Jag tycker det är viktigt att understryka detta, att det svenska biståndet varit så betydelsefullt för utbildningen i Cuba, liksom för hälsovården och livsmedelsförsörjningen. Varför är det nu så viktigt att få det sagt här i dag?

De kubanska soldaterna i Afrika är ett mycket uppmärksammat inslag i Cubas utrikespolitik. Man kan tycka vad man vill om dem, men tyvärr har de kommit att skymma andra viktiga delar av kubansk utrikespolitik — delar som dessutom är direkt avhängiga av bl.a. den satsning på utbildning och hälsovård som Sverige bidragit till. I Cubas omedelbara grannskap finns nu de länder som jag nyligen talat om, som söker hävda sitt oberoende och som har regimer som strävar efter demokrati och social rättvisa. Till dessa länder erbjuder nu Cuba expertis inom utbildning och sjukvård. Det finns kubanska läkare och lärare i Jamaica, Grenada och Dominikanska republiken. I Nicaragua finns flera hundra läkare och tusentals medhjälpare i alfabetiseringskampanjen som kommer från Cuba. Socialdemokraterna har ända sedan riksdagen med lottens hjälp 1976 beslutade skära ned biståndet till Cuba hävdat att biståndssamarbetet bör fortsätta. Varken regeringen i sin proposition eller utskottet i sitt betänkande tar direkt avstånd från ett fortsatt bistånd i någon form. Man menar att detta kan ske inom ramen för dets.k. bredare samarbetet. Någon ram för hur stort belopp detta bistånd skall utgöra finns inte, men i utskottsbetänkandet anges Smilj.kr. som en lämplig övre gräns. Det skulle innebära en mycket blygsam insats i förhållande till det stöd Cuba tidigare fått. Och av Allan Hernelius har vi i dag fått veta att dessa pengar bara är till för att möjliggöra en smidig avveckling av biståndet till Cuba. Mot bakgrund av vad jag här har anfört kan inte socialdemokraterna acceptera en sådan nedskärning. Vi kan helt enkelt inte finna några biståndspolitiska skäl till detta. Vi yrkar i vår reservation nr 14 att riksdagen skall uttala att 20 milj.kr. ur anslaget för bredare samarbete skall avsättas för projekt på Cuba. Herr talman! Jag har med detta något redogjort för bakgrunden till de socialdemokratiska förslagen beträffande Karibien och Nicaragua, och jag vill till sist yrka bifall till reservationerna 10, 11 och 14.
Herr talman! Maj-Lis Lööws anförande var en markering av att socialdemokraterna vill ge politiska bidrag. I anförandet, som förmodligen var skrivet i går, togs inte stor hänsyn till vad som i dag har sagts i debatten. Vi centerpartister är inte alls intresserade av socialdemokraternas förslag när det gäller stöd till Jamaica. Det är ju inte fråga om ett stöd i vanlig mening, utan det är ett samarbete som pengarna skall ges till. Maj-Lis Lööw sade att vi inte skall tona ner målet för biståndspolitiken. Men målet är ju framför allt att ge till de fattiga länderna, och Jamaica har fem gånger högre inkomst per capita än fattigdomskriteriet. Det innebär att det är andra syften med biståndet än att förverkliga målet för biståndspolitiken. Det har också Maj-Lis Lööw betonat vid flera tillfällen. Vad vill Maj-Lis Lööw i fråga om Cuba? Vill hon ta upp stödet igen? Det finns inte något socialdemokratiskt förslag om att vi skall ge vanligt bistånd till Cuba. Socialdemokraterna kom nämligen inte tillbaka med förslag om en höjning av biståndet efter det att vi 1976 hade fattat beslutet att skära ned biståndet till Cuba. Det är först nu som socialdemokraterna har sagt att vi inom ramen för det s.k. bredare samarbetet skall göra mera för Cuba. Jag känner därför inte till något socialdemokratiskt förslag om att vi åter skall ge bistånd i vanlig mening till Cuba. Vi centerpartister menade att vi skulle upphöra med stödet till Cuba på grund av att landet hade fått det så mycket bättre ekonomiskt. Det var alltså samma motivering som socialdemokraterna anförde i fråga om Tunisien. Tunisien hade ändå en något lägre inkomst per capita än Cuba när den socialdemokratiska regeringen föreslog att biståndet dit skulle trappas ned. Hur kan då socialdemokraterna föreslå att biståndet till Cuba skall fortsätta? Jo, det är fråga om ett politiskt stöd. Den kommunistiska diktaturen tilltalar väl socialdemokraterna särskilt, eftersom de så varmt försvarar Cuba. Vid beslutet att skära ned biståndet till Cuba tänkte vi centerpartister inte på Cubas imperialistiska engagemang i Afrika, eftersom vi inte ville lägga oss i landets utrikespoiitik. Vår motivering var i stället att Cuba hade kommit så långt ekonomiskt att vi inte behövde ge landet något stöd. Det finns länder som behöver biståndet mycket bättre. Argumenten i Maj-Lis Lööws anförande talar inte på något sätt för att vi skall ge de pengar som föreslås i de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Eftersom Maj-Lis Lööw gjorde ett par hänsyftningar på moderaterna är det kanske rimligt att jag gör ett förtydligande. Maj-Lis Lööw påstod att nedskärningen och avbrytandet av biståndet till Cuba skulle ha samröre med vår reservation 4. Låt mig då betona att vi i reservationen kräver att en omprövning av biståndet skall ske i de fall anfallskrig har förts. Här har inte skett någon omprövning. I övrigt vill jag hänvisa till vad Torsten Bengtson sade om motivet för nedskärningen av biståndet till Cuba. Det är alldeles riktigt att socialdemokraterna inte har begärt ett bistånd i reell mening, utan det gäller bara en förstärkning av det bredare samarbetet. Från moderat sida har vi krävt en begränsning till 5 milj.kr., och det har vi också kunnat få igenom i utskottsmajoriteten.
Herr talman! Jag vill säga till Torsten Bengtson, att även om jag naturligtvis förberedde mitt anförande i går så försökte jag att i anförandet ta hänsyn till vad som har sagts i debatten här i dag. Jag försökte också att verkligen gå in på de socialdemokratiska överväganden som ligger till grund för våra ställningstaganden när det gäller Karibien och Nicaragua. Men i likhet med vad jag sade tidigare tror jag inte att jag någonsin kommer att kunna förklara för Torsten Bengtson varför det är så viktigt att ställa upp för demokrati och oberoende i Karibien och Nicaragua. De är trots allt delar av Latinamerika där oberoendets vindar börjar blåsa och där vi också kan skönja en första utveckling som förhoppningsvis kommer att gälla hela Latinamerika i framtiden. ”Vad vill ni med Cuba?”, frågar Torsten Bengtson. Vi säger att de 20 miljoner som vi föreslår kan ges inom ramen för ett bredare samarbete med Cuba. Men det skall inte ske med målsättningen att smidigt avveckla biståndet till Cuba. I utskottsbetänkandet finns bl.a. en beskrivning av vad man vill uppnå med bredare samarbete. Där står att man skall ”vidareutveckla de kontakter som programlandssamarbetet lagt grunden för. I andra fall har motiveringen för ett bredare samarbete varit en ömsesidig önskan att utveckla ekonomiska och andra förbindelser — —- —-. "” Det kan vara en bra beskrivning av vad vi vill med det bredare samarbetet med Cuba. Men i vårt förslag är stödet fyra gånger så stort som det är i utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Logiken i de socialdemokratiska förslagen är besynnerlig, och i synnerhet i Maj-Lis Lööws anförande. I det ena fallet skall man ge stöd för att kämpa för demokratin, i det andra fallet vill man ge stöd till den kommunistiska diktaturen på Cuba. Blir det demokratiska strävanden på Cuba —som man hoppas att det skall kunna bli — är man i så fall lika beredd att ge stöd dit? Det finns ingen logik i det som har sagts om Latinamerika från Maj-Lis Lööws sida.
Herr talman! När vi säger att det inte finns några biståndspolitiska skäl för att avbryta samarbetet med Cuba så grundar vi det på att Cuba har en klar ambition att nå social utjämning. Vårt bistånd har också varit riktat mot sådana projekt som har bidragit just till den utvecklingen på Cuba. Jag vill också understryka vad som sagts tidigare i debatten, nämligen att det naturligtvis inte är så, att om vi ger bistånd till ett land skulle det på något vis hindra oss från att kritisera eller göra avståndstaganden från vissa av mottagarlandets utrikespolitiska eller inrikespolitiska ageranden.

Herr talman! Frågan om Västra Sahara har varit uppe till debatt flera år i rad i kammaren. Det är nu fem år sedan Marocko och Mauretanien annekterade Västra Sahara när Spanien dragit sig tillbaka från det område i Afrika som gick under benämningen Spanska Sahara. Detta annekterande var ett grovt åsidosättande av principen om folkens självbestämmande. Den internationella domstolen i Haag har också tagit avstånd från annekteringen och uttalat folkets rätt till självbestämmande. FN har gjort likadant. Befrielserörelsen POLISARIO har fört en framgångsrik kamp för sitt folks rätt till självbestämmande, och när Mauretanien drog sig tillbaka i somras tändes hoppet att det äntligen skulle bli slut på ökenkriget. Men så blev inte fallet. Marocko gör nu anspråk på hela landet, trots att POLISARIO militärt kontrollerar en så stor del av det. Det är viktigt att befrielserörelser känner att de har ett stöd från de små demokratiska och oberoende staterna i världen. Om befrielserörelserna tvingas att direkt eller indirekt bli uppbundna till stormakterna gynnar detta inte någon, allra minst de oberoende staterna. Det är därför viktigt att Sverige uttalar sitt fördömande av USA:s inblandning liksom av Frankrikes inblandning i ökenkriget. USA fortsätter sitt outtömliga stöd till Marocko. Man upphör inte att förvånas över hur USA alltid hamnar på fel sida i befrielsekrigen: mot civilbefolkningen och som förlorare. USA:s protester mot den sovjetiska invasionen i Afghanistan och mot Sovjets avskyvärda övergrepp mot civilbefolkningen får inte förleda oss att glömma bort USA:s övergrepp på samma grunder fast på andra håll i världen. Det sahariska folket lever nu i flyktingläger på gränsen till Algeriet. Antalet människor som lever i lägren varierar, beroende på vem som står för uppgiften och vilka syften meddelaren har. Men helt klart är — och det kan alla svenskar som besökt lägren också vittna om — att behovet av hjälpinsatser är stort. Det finns ett ständigt behov av medicin, kläder, filtar, vatten och mat. Det finns också klara vittnesmål om hur välorganiserade flyktinglägren är. Ambitionerna är starka när det gäller att mildra de negativa effekterna av flyktingtillvaron. Hjälpinsatser till de sahariska flyktingarna når också fram snabbt och effektivt. POLISARIO är en välorganiserad befrielserörelse. Det bör också tilläggas, herr talman, att det sahariska folket är muhammedaner, men till skillnad mot andra muhammedanska folk har kvinnorna bland saharierna en stark ställning, och framför allt erkänns deras mänskliga värden och rättigheter. Det är i det avseendet en annan bild än den vi i dag får av de andra muhammedanska länderna. Särskilt filmen ”En prinsessas död” har markerat vilket politiskt hett stoff kvinnornas fruktansvärda och omänskliga förnedring i arabländerna är. I min motion har jag krävt att det skall finnas en större kontinuitet i de svenska hjälpinsatserna till saharierna. Det är nödvändigt för att man i flyktinglägren inte skall råka in i ständiga krissituationer, då alla livsförnödenheter hotar att ta slut. Vad skriver då utskottet om detta? Jo, man erkänner problemet med bristen på kontinuitet i biståndsgivningen, och man skriver följande: ”Rädda barnens beredskap bör kunna utnyttjas för mer kontinuerliga insatser av det slag motionärerna efterlyser.” Något konkret ställningstagande för att kontinuerliga insatser verkligen behövs är emellertid väldigt svårt att utläsa i utskottsbetänkandet, och det är ytterst beklagligt. Vid tidigare utskottsbehandling av frågan om Västra Sahara har utskottet därvidlag uttalat sig mera positivt, och man har klart tagit ställning för en insats för att lösa de problem saharierna har. Sverige har också varit ett land som givit ett relativt stort humanitärt stöd till flyktingarna i Västra Sahara. Jag har inte något annat yrkande än ett yrkande om bifall till utskottets hemställan, men jag vill säga att det finns anledning att följa upp Sveriges agerande när det gäller att göra hjälpinsatser för det sahariska folket.